Herr talman! Jag ber först att få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan. Filip Johansson sade att jag vill ha en annan ordning när det gäller jaktens administration. Jag skäms inte för det, Filip Johansson. Jag är i gott sällskap, för så gott som varje remissinstans som har yttrat sig över jaktmarksutredningen har samma uppfattning som jag. Bland dem finns också många partivänner till Filip Johansson. Sedan sade Filip Johansson att jag sagt att det är svårt att urskilja vad som är administration och övrigt. Jag sade att det är svårt att urskilja till alla delar. Jag försökte också belysa hur svårt det kan vara, när man bedriver en sådan här verksamhet, att hålla rena linjer. Det är ingen anmärkning utan bara ett konstaterande av ett faktiskt förhållande som alltid råder i sådana här sammanhang. När Arne Andersson i Ljung talar om vilken vital organisation Svenska jägareförbundet är, skall jag inte motsäga honom. Men en sådan vital organisation bör i så fall kunna klara sig på egen hand utan att staten skall behöva vara med och administrera. Jag försökte inledningsvis förklara de rent principiella invändningar man kan ha i det här sammanhanget — och bör ha. Jag skulle vilja göra en jämförelse, om Arne Andersson vill lyssna ett ögonblick. Vad skulle Arne Andersson säga om ABF skulle med statligt stöd administrera de frivilliga bildningsorganisationernas verksamhet? Arne Andersson skulle tycka att det vore helt orimligt. Det skulle också jag göra. Det är lika orimligt, om man ger en frivillig organisation på ett annat område ett övertag gentemot andra organisationer. Av rent principiella skäl är den nuvarande ordningen verkligen diskutabel. Arne Andersson åberopade också kostnaderna för den samordnade älgjakten. Alla var medvetna om att initialkostnaderna för den samordnade älgjakten skulle bli stora. Men här bidrog även Jägarnas riksförbund i verksamheten, och för det fick förbundet ett anslag på 100 000 kr., vilket jag tror att man var väl värd. När det gäller skyddsjakten skall jag inte ta upp någon principiell diskussion med Jörn Svensson i det här sammanhanget utan bara konstatera att frågan är under beredningen i den myndighet som riksdagen har ålagt att hantera dessa frågor. Vi har givit naturvårdsverket uppgiften att följa de här frågorna och föreslå riksdagen de inskränkningar som behövs när det gäller jakten.
Herr talman! Sven Lindberg ställde en fråga som jag tycker är väldigt belysande för hans totala oförmåga att se praktisk politik sådan som den är. Vore det så, som Sven Lindberg alldeles riktigt sade, att vi skulle organisera om verksamheten, då är jag inte säker på att vi skulle välja den organisationsform vi har i dag, även om jag har i stort sett samma syn som Sven Lindberg och hans parti på folkrörelsernas roll i samhället. Men när det begav sig för 30 år sedan bestämde man sig för den organisationsform vi har i dag, och när den nu fungerar bra har jag svårt att se vad jämförelsen med ABF har i sammanhanget att göra. Jag ser detta praktiskt. Människorna som ägnar sig åt jakt och viltvård gör så mycket nytta att vi helt enkelt inte kan göra en statlig myndighet så väl organiserad att den kan lösa uppgifterna på samma vettiga och praktiska sätt och till den kostnad vi har i dag. Men jag har ingenting emot, om samhället bedömer det lämpligt, att vi ser över det här. Då får vi kanske också svart på vitt på vad som nu möjligen är mera diffust, nämligen den ena eller andra ordningens förträfflighet. Det kanske är det lämpligaste sättet att få klarlagt att vi har en bra organisationsform för att lösa jaktoch viltvårdsfrågorna.
Herr talman! Jag blev inte förvånad över att Arne Andersson i Ljung i det här sammanhanget inte har några principiella betänkligheter. Visserligen brukar han i andra sammanhang framföra sådana betänkligheter, men nu gör han det inte. Månne det beror på att han är medlem i Svenska jägareförbundet? Jag har icke med ett ord kritiserat förbundets sätt att fullgöra den uppgift som man har ålagts av statsmakterna. Jag vill heller inte göra gällande att myndighetsuppgiften skulle bli vare sig bättre eller sämre skött om den överfördes till en myndighet. Men från rent principiella synpunkter kan det inte råda någon som helst tvekan om att denna fråga bör handläggas på det sätt som har begärts i remissvaren på jaktmarksutredningen. Vad vi sedan kommer fram till får framtiden utvisa. Jag vill sedan bara göra det stillsamma konstaterandet att det endast är representanter för Svenska jägareförbundet som stiger upp och försvarar den nuvarande ordningen. Kan det måhända vara så att man ändå ser en viss fördel i att få behålla den uppgift som man ålagts av statsmakterna med det ekonomiska tillskott som detta medför? Jag tycker det verkar så.

Herr talman! Jag skulle egentligen kunna nöja mig med att instämma i Sven Lindbergs anförande. Men eftersom den motion som jag och några partikamrater väckt har vållat en så livlig diskussion, ber jag att få ta ytterligare några minuter i anspråk för detta ärende. I motionen har vi föreslagit att Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare skall tillerkännas 150 000 kr. ur jaktvårdsfonden för att bestrida de kostnader som förbundet har i samband med kontakter med myndigheter samt för administration och information när det gäller frågor som rör jaktoch viltvård både till sina medlemmar, till övriga jägare och till allmänheten. Detta är ingen ny fråga för riksdagen. Vid ett flertal tillfällen har liknande motionskrav förts fram. Men riksdagen har vid alla dessa tillfällen hänvisat till pågående utredningar som handlagt jaktoch viltvårdsfrågor. Men denna gång har utskottet enhälligt, vill jag påstå, i varje fall när det gäller fördelning av anslag intagit en annan ståndpunkt och uttalat sig för att Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare skall erhålla ett statligt anslag för sin verksamhet. Även om utskottet inte helt tillstyrkt motionsförslaget om ett preciserat belopp, är det för oss glädjande att också Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare kan få ett statligt bidrag till sin verksamhet. F. n. är det Svenska jägareförbundet som erhåller ett statligt bidrag för det praktiska jaktoch viltvårdsarbetet och för handläggning av ärenden rörande jaktoch viltvård. Detta arbete utför Svenska jägareförbundet på uppdrag av statsmakterna. Men eftersom det nu finns två förbund inom jägarkåren och förbunden i många avseenden bedriver en likartad verksamhet, kan det knappast vara rimligt att bara ett av förbunden erhåller samhällsstöd för sin verksamhet. Båda förbunden har varit verksamma under en lång följd av år. Svenska jägareförbundet har, som Arne Andersson i Ljung påpekade, i år firat sitt 150-årsjubileum. Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare har varit verksamt i 40 år. Förbunden har genom åren lagt ned ett stort arbete för att främja jaktoch viltvården. Även om det är Svenska jägareförbundet som på grund av statsmakternas beslut svarar för det praktiska arbetet när det gäller jaktoch viltvården, har även Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägares resurser på senare tid alltmer tagits i anspråk av samhället genom att förbundet varit remissorgan och genom att utredningar som gjorts av förbundet kommit allmänheten till gagn i många frågor som rör jaktoch viltvården. Det finns också anledning att notera att det stöd som vi motionärer föreslagit inte skall utgå av skattemedel. Det är i stället fråga om medel ur jaktvårdsfonden, som jägarna själva genom sina avgifter har byggt upp. Det är ju också dessa medel som Svenska jägareförbundet tar i anspråk för sin verksamhet. Då det i jaktvårdsfonden finns medel som inte helt har tagits i anspråk för att bestrida kostnaderna för främjandet av viltvården, behöver skattemedel inte tas i anspråk för det anslag som vi har föreslagit i vår motion och som utskottet har tillstyrkt. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Med anledning av det sista som Håkan Strömberg sade, nämligen att de medel det är fråga om är de medel som jägarna tillskjuter till denna verksamhet, vill jag påpeka att man inte är ute efter att fördela statliga pengar utan att styra jägarorganisationernas medel till denna verksamhet. Det innebär att man flyttar pengar från Svenska jägareförbundet till Jägarnas riksförbund, i och med att man tilldelar det senare förbundet proportionellt mer pengar än Svenska jägareförbundet. Det är just detta vi vänder oss emot. Vi har i och för sig ingenting emot att man proportionellt flyttar över pengar till Jägarnas riksförbund. Men här är man på väg att skapa prejudikat — även om Sven Lindberg sade att det inte blir något prejudikat, för om det kommer en ny organisation och begär pengar tar vi ett nytt beslut. Det är ju ett enkelt sätt att komma ifrån det hela. Vad får vi då för stabilitet i denna verksamhet? Det går helt enkelt inte att ha det på det sättet. Ingen har kritiserat Svenska jägareförbundet för dess sätt att sköta administrationen, men den verksamheten har ju Jägarnas riksförbund inte haft någonting att göra med. När det däremot gäller övriga områden, där man vill verka för jakt m.m., må detta förbund väl ha sin proportionella del. Men då skall också Svenska jägareförbundet ha det, annars skapar man som sagt prejudikat som vi från Jägareförbundet inte vill vara med om att betala. Eller avser ni att staten skall betala detta i fortsättningen? Det sade i varje fall inte Jag tycker som jägare att Svenska jägareförbundet har skött de här uppgifterna bra, och majoriteten av Sveriges jägare har samma uppfattning. Då skall vi naturligtvis också låta det förbundet fortsätta med det. Jag är liksom Arne Andersson i Ljung övertygad om att om vi lägger uppgifterna på en statlig verksamhet kommer det att kosta betydligt mer pengar. Men vi jägare förutsätter att det blir staten som skall betala det. Den biten kan ju inte tvingas på oss.
Herr talman! Jag vill starkt understryka det Bernt Nilsson nyss gav uttryck för. Det är onekligen på det sättet att det är jägarna — i detta fall mycket konkret uttryckt 130 000 medlemmar i Svenska jägareförbundet — som med sina pengar skall vara med och finansiera den organisation som har jaktoch viltvård som en av sina viktigaste uppgifter men som dessutom har som nästan övergripande målsättning att kritisera just Svenska jägareförbundet. Det måste kännas litet besvärligt för Jägareförbundets medlemmar. Men det vi har föreslagit i reservationen, nämligen att båda jägarorganisationerna får proportionellt fördelade anslag, måste te sig rimligt och vettigt och ger den trygghet för organisationerna som de behöver i sitt arbete. Men, som sagt var, jag ber att få ansluta mig till de tankegångar som Bernt Nilsson närmare har utvecklat, för det är viktiga principiella synpunkter.
Herr talman! Jag tror inte att Bernt Nilsson och jag behöver diskutera de faktiska förhållandena så mycketvi vet båda hur systemet fungerar. Som det nu är betalar båda jägarorganisationernas medlemmar in avgifter till jaktvårdsfonden och älgskadefonden. Och hitintills har Jägarnas riksförbund icke kunnat ta några som helst medel ur denna fond i anspråk för sin verksamhet. Men i och med de senare årens arbete har organisationen utnyttjats av samhället. Genom att den har varit remissorgan har dess resurser utnyttjats i samhällets tjänst. Därför anser vi att det inte är mer än rättvist att Jägarnas riksförbund, som betalat avgifter till fonderna under alla år, får ta fondmedel i anspråk för sin verksamhet — det skulle självfallet förbättra förbundets möjligheter att bedriva sitt arbete i fortsättningen. Det kan kanske i och för sig anses vara opraktiskt att ha två organisationer med likartade intressen på jaktens område, men det finns ändå skillnader i synsätt när det gäller hur jakt skall bedrivas. Det måste vi enligt min mening acceptera. Organisationerna har ju varit verksamma under lång tid. Bl. a. har Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare verkat i 40 år — och det handlar alltså inte om någon nybildad organisation.

Herr talman! Jag hade inte tänkt lägga mig i debatten, men efter Jörn Svenssons anförande fann jag anledning att begära ordet för att instämma i vad han sade. Jag kan ställa mig bakom så gott som vartenda ord i hans anförande. Jörn Svensson och jag hyser tydligen precis samma ömma känslor för rovfåglarna. Jag skulle kanske i vissa fall vilja gå betydligt längre när det gäller skyddet för rovfåglarna, men det får väl bli en senare fråga. Jag vill något kommentera Jörn Svenssons anförande. Till att börja med vill jag tillrättalägga en liten missuppfattning från hans sida. Han sade att höken skulle vara på väg mot utrotning och att det med andra ord gällde att komma i tid med ett förbud mot jakt innan utrotningen stod för dörren. Det är möjligt att jag missuppfattade honom här, men det är så att duvhöken uppvisar en klar, om än liten, ökning i antal. Av den orsaken finns det alltså ingen anledning att ingripa till skydd för duvhöken. Ökningen är emellertid så pass liten att det som Jörn Svensson sade kan vara skäl i att vara ute i god tid och medan stammen ännu är stark få till stånd en fridlysning. Skyddsjakten är ett tveeggat svärd. Den är inte bara av ondo, men naturligtvis är det galet att vi till förmån för utländska importerade viltarter skall ge oss på att decimera arter som har hemortsrätt i vår egen fauna. Skyddsjakten gäller inte bara för fasaner. Fiskgjuse och häger är man också ute efter när det gäller att skydda dammar för forelluppfödning osv. Men skyddsjakten innebär ändå något positivt. Fasanerna kom ursprungligen in i vårt land som ersättare för fältfågeln, som blev hemlös när vi övergav det romantiska Sörgårdslandskapet och införde ett hårdrationaliserat jordbruk. Fasanen var då mera härdig, och den har också visat sig vara duvhökens stapelföda. Om inte fasanuppfödarna skulle ha någon rättighet alls till skyddsjakt, så skulle de förlora intresset för fasanuppfödning. Detta skulle få en negativ inverkan för duvhökens del i och med att en av dess viktigaste födor skulle försvinna. Om fasanuppfödningen upphörde vore detta kanske inte så mycket att vara ledsen över från svensk faunistisk synpunkt, men tyvärr kan vi inte räkna med att få någon art som ersätter fasanen. Detta blir till stor sorg inte minst för de små markägare som har mark i anslutning till de stora godsen — det är nämligen inte bara godsherrarna som bedriver nöjesjakt på fasan, utan det gör också just de som har mark i närheten av godsen. Men hela den här debatten om duvhöken kanske är onödig, eftersom jag alldeles nyss har erfarit att i det utkast till jakttidskungörelser som föreligger i jordbruksdepartementet duvhöken redan är borta. I så fall skulle vi ha nått vårt mål. Jag är litet tveksam om jakttider över huvud taget hör hemma i Sveriges riksdag, eftersom det finns någonting som heter jakttidsberedningen - sammansatt av jägarintressen, ornitologintressen, naturvårdsintressen, lantbruksakademiintressen, jag vet inte allt — där frågorna får en mycket opartisk och ingående belysning, innan man går vidare. I denna jakttidsberedning, där jag har förmånen att vara Lantbruksakademins ombud, har jag länge arbetat för att få ett totalförbud när det gäller duvhök, dock med möjligheter för länsstyrelsen att i enstaka ömmande fall bevilja licens. Jag har blivit bönhörd genom naturvårdsverkets förslag som nu har gått in till departementet, där det tycks ha mottagits positivt. Det finns inte mera att säga om den saken. Även om jag håller med Jörn Svensson om att skyddsjakten är ett besvärligt kapitel, har vi nu i alla fall kommit en bra bit på väg. När det gäller artkännedomen är den i allmänhet inte så dålig som Jörn Svensson gjorde gällande, men det finns tillräckligt många skrämmande exempel på just dålig artkännedom. Därför har vi anledning att glädja oss åt den jägarutbildning som riksdagen här har fattat beslut om. Jag har därför ingen anledning att ta kammarens tid i anspråk längre utan yrkar bifall till utskottets förslag. Eftersom ingen har talat för utskottet tidigare, vill jag passa på att yrka bifall till utskottets förslag i vad det avser punkterna 1,2,3,5,6 och 7. Jag tror inte jag behöver lämna någon närmare motivering, eftersom denna finns i utskottets betänkande. När det gäller punkten 4 ansluter jag mig naturligtvis till reservationen.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att gå upp i den här debatten, men gör det i alla fall eftersom den kommit att gälla mer än vad som behandlas i utskottsbetänkandet. Utskottet säger att vi inte har någonting emot att regeringen ger det lilla förbundet, Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare, ett anslag för informationsverksamheten. Om detta är alla i utskottet eniga, alltså även reservanterna. Reservanterna vill emellertid att vi skall uttala att även det stora förbundet, Svenska jägareförbundet, bör få ett extra organisationsstöd. Utskottsmajoriteten vill i avvaktan på resultatet av jaktoch viltvårdsberedningens arbete inte göra ett sådant utialande. Vi anser att detta bör få anstå tills utredningsförslaget ligger på bordet. I år bör emellertid det lilla förbundet få ett anslag. För att missförstånd inte skall uppstå på grund av att Sven Lindberg också tagit upp det framtida handhavandet av jakten, vill jag säga att detta egentligen inte är någonting som har behandlats i utskottet. Vi har inte heller gjort något uttalande om den saken. Jag begärde ordet för att säga att centerledamöterna i utskottet inte vill bli inblandade i den debatten, ty denna får vi ta när förslaget kommer på bordet. Herr talman! Jag ber att med det sagda få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag vill närmast göra en röstförklaring. Även jag är mycket glad över att vi har kommit så långt när det gäller fridlysningen av duvhöken. Jag har själv väckt motioner där jag framhållit det felaktiga i att tillåta denna jakt. Det är ju den enda rovfågel som det är allmän jakt på. Det är glädjande att naturvårdsverket har föreslagit regeringen att duvhöken skall undantas från allmän jakt. Enligt vad Hans Wachtmeister säger skulle regeringen också vara beredd att rätta sig därefter. Jag har inga invändningar, utan tycker att det är bra. Däremot anser jag att det finns mycket i kommunisternas krav på att skyddsjakten skall upphöra. Jag har även tidigare argumenterat mot denna jakt och tycker det är fel att skyddsjakten skall vara kvar när det gäller duvhöken. Hans Wachtmeister sade att detta är det enda sättet att få en stam av fasaner här i landet. Men jag tycker, Hans Wachtmeister, att detta är ett konstigt sätt att försöka hålla en stam av fasaner. Det har inte heller lyckats så värst bra. Nere på slättbygden lyckas det kanske, och där har vi en rätt stark stam. Men i gränstrakterna mellan skogsoch slättbygd har man inte lyckats få en stark fasanstam. Hela tiden måste vi räkna med detta konstlade förfarande. Först föder man upp fåglarna i inhägnader och sedan släpper man ut dem. Dessa inhägnader fungerar ju som sockerbitar för flugor. Här har rovfågeln — i detta fall duvhöken — koncentrerats till dessa inhägnader, där det ärlätt för jägarna att skjuta dem. Jag tycker alltså att det är fel att skyddsjakten på duvhök skall vara kvar och yrkar av den anledningen bifall till motionerna 1278 och 1282. Jag har samma uppfattning som partivännen Filip Johansson när det gäller fördelningen av pengarna för informationen. Skall den ena organisationen få pengar, skall också den andra få. Därför yrkar jag bifall till reservationen av Hans Wachtmeister m.fl.

Herr talman! Till jordbruksutskottets betänkande nr 5, som gäller ändringar i lagen om djurskydd, har moderata samlingspartiets representanter i jordbruksutskottet fogat ett särskilt yttrande. I detta särskilda yttrande motiverar vi varför vi ser med betydande skepsis på förslaget om införande av etiska nämnder i forskningsanstalterna. Det råder nämligen inga delade meningar om att användandet av försöksdjur för forskningsändamål skall begränsas så långt det över huvud taget är möjligt. Detta är en för samhället viktig angelägenhet. Det är också en viktig angelägenhet att betona att när djurförsök likväl förekommer — och det måste de ju ändå göra — de arrangeras på ett sådant sätt att försöksdjuren inte förorsakas mera lidanden än vad forskningsuppgiften som sådan oundgängligen motiverar. Det är alltså fråga om stor restriktivitet. På den punkten skall det således inte råda några delade meningar. Att däremot gå så långt som statsrådet gör i sin proposition, där han uttalar att etiska nämnder vid forskningsanstalterna skall vara av rådgivande karaktär samt att han förutsätter att forskarna också skall rätta sig efter de etiska nämndernas beslut, är enligt vår mening att gå alltför långt. Det betyder nämligen i praktiken att enskilda människor utan någon speciell kunskap om den forskning som det hela tiden gäller kan omintetgöra viktiga forskningsförsök. Försöken bedrivs trots allt för att människors lidanden i en annan situation skall kunna undvikas. Vi har den bestämda uppfattningen i vårt parti att det är en samhällets angelägenhet att betona vikten av att djurs lidanden i de här sammanhangen nedbringas till ett absolut minimum, men vi vill också uttala vårt fulla förtroende för de forskare som håller på med sådana försök. Vi tror att deras pålitliga omdöme är tillräckligt och att etiska nämnder följaktligen inte är nödvändiga. Jag har de senaste dagarna i pressen kunnat se att förre jordbruksministern Anders Dahlgren berättat att han fått många brev om djurförsök, framför allt från barn, och det har framgått att breven har påverkat hans ställningstagande. Jag tycker det låter rart och trivsamt. Det är en situation som man säkert eftersträvar, nämligen att enskilda vuxna människor, och kanske också barn, skall kunna påverka viktiga ställningstaganden. Men beträffande ställningstagandet i just denna fråga kan jag inte slita mig från misstanken att förslaget är framsprunget mera ur hjärtat än ur hjärnan, och jag är inte säker på att viktig lagstiftning bör komma den vägen. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Jag har däremot ett yrkande, och ett som jag är utomordentligt glad över att få framställa, nämligen om bifall till hela utskottets hemställan och därmed till propositionen nr 13 om ändringar i djurskyddslagen. För den som länge ensam har fått kämpa för att etiska nämnder skulle få kontrollera djurförsöken och för att alternativa metoder till djurförsök skulle få uttryckligt statligt stöd är det utomordentligt roligt att få göra detta. Ändringarna kommer att på viktiga punkter tillgodose vad djurvännerna länge har begärt, och de kommer att ännu mera än förut sätta Sverige i täten för alla civiliserade länder när det gäller att ta hänsyn till djurens välfärd. Jag vill särskilt understryka två punkter, som kommer att medföra en märkbar skillnad i hanteringen av djur. Det kommer att bli lättare för myndigheterna att snabbt ta hand om vanvårdade och vanskötta djur, så att dessa inte längre får leva kvar — ibland i åratal — under eländiga förhållanden, medan de formella juridiska kvarnarna mal på. Detta är en sak som har upprört en mängd människor och påtalats av länsveterinärer och hälsovårds nämnder, och jag är mycket glad att se att det nu kommer att gå mycket lättare att omhänderta djuren för att kunna ge dem en lagenlig vård. Sedan till frågan om de etiska nämnderna, som Arne Andersson i Ljung uttrycker tvivel om. Det är alltså dem som jag i alla år har ensam motionerat om och reserverat mig för. Jag har alltid fått höra samma argument: de skulle vara ett outhärdligt tvång mot den fria forskningen och de skulle t.o.m. vara en förolämpning mot forskarna. Men nu är det märkligt nog så, att det är just forskare — nämligen professor Karl Johan Öbrink i Uppsala och hans medarbetare — som har startat experiment på egen hand med sådana etiska nämnder. De har själva känt behovet av att få en fastare grund för sina egna etiska bedömningar och har välkomnat lekmännens insyn och medverkan. Det är deras erfarenheter som bl.a. ligger till grund för propositionen. För att mycket kort konkretisera vad det verkligen är fråga om skall jag citera ur en katalog över olika typer av försök, som just denna etiska nämnd i Uppsala har gjort. Den har delat upp försöken i fem olika typer, från sådana som inte är smärtsamma till sådana som ”planeras på osövda djur som kan förväntas bli allvarligt sjuka av behandlingen eller lida betydande smärta”. På vetenskapligt språk är det t.ex. stress-, chockeller brännskadeförsök, framkallande av övertrösklig smärta, beteendeförsök med betydande tvångsanordningar osv. Ungefär 7 96 av de försök som professor Öbrink har gjort statistik på faller under denna kategori. Det är klart att det inte lugnar djurvännerna att den här sortens försök blir kategoriserade. Men det betyder i alla fall att man klart och tydligt säger ifrån att det faktiskt förekommer smärtsamma försök på djur — vilket ibland har förnekats — och att dessa måste underkastas en noggrann förprövning av de forskare, den laboratoriepersonal och de lekmän som jag utgår från kommer att ingå i de etiska nämnderna och som inte har något eget intresse av att utföra experimentet. Erfarenheter visar att redan detta att man får diskutera sina egna påtänkta djurexperiment med några objektiva människor gör att experimenten ofta blir mycket bättre, för både djuren och vetenskapsmannen. Jag är övertygad om att forskarna, precis som professor Öbrink, kommer att upptäcka att de etiska nämnderna i hög grad är till nytta för dem själva. Jag vill tillägga att jag utgår från att den etiska prövningen, både i de lokala etiska nämnderna och i den centrala nämnden, kommer att gälla alla djurförsök, även dem som görs vid FOA, vid psykologiska institutioner och inom kosmetikindustrin. Slutligen, herr talman, vill jag nämna en annan sak. Propositionen och utskottets betänkande föreslår att regeringen bemyndigas utfärda särskilda regler för överföringen av befruktade ägg från ett hondjur till ett annat, vilket anses vara nödvändigt av djurskyddshänsyn. Så som den medicinska vetenskapen utvecklas i dag, verkar det inte dröja länge förrän vi kommer att behöva en lag av detta slag även för mänskliga honor. Det är en fråga som inte faller under jordbruksutskottets område men jag skall inte glömma bort den i andra sammanhang.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

Herr talman! När vi nu står i begrepp att åter göra en ändring i djurskyddslagen, närmast föranledd av behovet att reglera försöksdjursverksamheten, vill jag erinra om vad som är debattens grundfråga: Behöver vi försöksdjur? Det är en fråga som ställs allt oftare i dagens svenska samhälle. Och det är en fråga som i allra högsta grad angår kammarledamöterna i egenskap av folkets ombud. Här har vi ett exempel på en fråga som man inte skall lämna enbart åt experterna. Det är intressant att konstatera hur opinionen har förändrats under åren. I förarbetena till den djurskyddslag som vi nu har den stammar från 1944 — utgick man från att det var forskaren, och endast forskaren, som kunde bedöma nödvändigheten av djurförsök. Forskaren avgjorde om nyttan övervägde skadan. Men det är en uppfattning som har ifrågasatts alltmer. Här har djurskyddsorganisationerna spelat en stor roll. Men även forskarna själva har bidragit till en ny syn. Det har nyss anförts också av Kerstin Anér. Användningen av försöksdjur har minskat från 900 000 djur 1970 till 700 000 i år. Samtidigt måste vi konstatera att några verkliga alternativ till djurförsök inte står till buds. Vi får därför tolerera att djurförsök måste äga rum. Vi får se till att de begränsas. Vi får se till att lagstiftningen skärps. Vi får hoppas att alternativ forskning ger resultat så småningom. Utifrån dessa aspekter är regeringsförslaget på de allra flesta punkter tillfredsställande. Det blir inte längre möjligt att stjäla hundar och katter och sälja dem som försöksdjur. Uppfödningen av försöksdjur blir kontrollerad. Jag vill gärna ge den förre jordbruksministern en eloge för det arbete som har utförts på detta område. Här har man slagit in på en ny väg. Men - jag vill betona att det finns ett men — på en punkt är regeringsförslaget inte bra. Jag åsyftar det förhållandet att regeringen förutsätter att en betydande, och jag vill säga den känsligaste, delen av försöksdjursuppfödningen skall ske i privat regi. Jag har tillsammans med partikamrater tagit upp den frågan i motionen 1978/79:7. Vi har där pekat på att uppfödningen av försöksdjur i princip endast skall ske i statens regi. Vi har vidare pekat på de resurser som finns i Sollefteå i den vägen. Vi menar att uppfödning av hundar till försöksdjur då kan få bli det första steget mot statliga insatser på det här området. Varför uppfödning i statlig regi? Jo, vi är överens om att försöksdjurshanteringen är en ytterst känslig verksamhet. Skall det få förekomma enskilda vinstintressen i sådana sammanhang? Det finns flera skäl för uppfödning i statlig regi. Inriktningen för framtiden skall ju vara att begränsa djurförsöken, att använda färre djur och bättre djur. Hur motiverar vi enskilda djuruppfödare till att öka kvaliteten, om vi gör det hela till en prisfråga? Hur initierar vi enskilda till att göra investeringar för avel? Kan man se saken ekonomiskt bara med hänsyn tagen till vad djuren kostar att köpa? Varje djurförsök som misslyckas på grund av mindre god kvalitet hos 101 försöksdjuret innebär ju ett slöseri med tillgångar. Ett sådant misslyckande kan inte försvaras vare sig ekonomiskt eller etiskt. Slutsatsen av dessa frågeställningar kan nog inte bli mer än en: på sikt - jag understryker på sikt — bör försöksdjursuppfödningen endast ske i statlig regi. Jag är faktiskt besviken på utskottets negativa inställning. Om man lusläser utskottsbetänkandet och jämför det med propositionen, finner man att utskottet är mer avvisande till tankarna i vår motion än vad det föredragande statsrådet är. Jag har dock inte, herr talman, i det här läget något särskilt yrkande.

Herr talman! Det är endast undantagsvis som jag dristar mig att kommentera ett betänkande från jordbruksutskottet. Men jag har frågat mig om den lagändring som här föreslås, speciellt 12 § andra stycket, kommer att innebära att viktiga delar av den experimentella medicinska forskningen i Sverige kommer att upphöra den 1 juli 1979. Varken för hundar, katter eller hamstrar finns det i vårt land någon organiserad uppfödning av försöksdjur. Sådan uppfödning finns bara för vita möss och råttor. Jag har i dag från sakkunnigt medicinskt håll fått denna uppfattning bekräftad. Både när det gäller utvecklandet av nya kirurgiska metoder och när det gäller undersökningar som berör större organsystem, sådana som magoch tarmkanalen eller hjärtat och de stora blodkärlen, är det nödvändigt att utnyttja större djur och djur, vilkas organfunktioner någorlunda liknar människans. Nu står det visserligen i 12 § fjärde stycket att regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från första, andra eller tredje stycket. Det kommer alltså bli en anhopning av ansökningar om undantag från denna lag under nästa år. Frågan är om regeringen eller lantbruksstyrelsen eller någon annan myndighet skall få den vanskliga uppgiften att pröva sådana ärenden. Det kommer inte att bli lätt för någon. Herr talman! Jag har ansett mig skyldig att upplysa kammaren om att lagen —- om den skall följas strikt — innebär att viktiga delar av den experimentella forskningen inom svensk medicin måste upphöra den 1 juli 1979. Om detta inte skall inträffa måste dispensgivningen från 12 § andra stycket bli så liberal att lagen i detta hänseende kommer att innebära att man behåller det faktiska nuläget intill dess frågan om den avsedda uppfödningsverksamheten på ett eller annat sätt blir löst. När riksdagen nu — som man kan förutsätta — antar denna lag kommer allt att bero på tillämpningen av 12 §. Jag har därför inget yrkande utan endast en vädjan till dem som kommer att svara för tillämpningen att agera med all nödvändig realism. Mot den etiska prövning som nämns i 12 a § i lagförslaget har jag ingen principiell invändning. Etiska prövningar och etiska kommittéer kommer rimligtvis att spridas från det medicinska området — där man har varit föregångare — till de flesta andra vetenskapsområden. I nästa vecka har t.ex. humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet en offentlig överläggning i denna fråga för sitt ämnesområde. I utskottets redogörelse för propositionsförslaget sägs att det ”förutsätts att Nr 38 försöksledarna kommer att följa nämndens utlåtanden”. Ja, det kommer väl Onsdagen den att bero på vilken kompetens som blir företrädd i nämnden och hur 22 november 1978 kvalificerade dess utlåtanden blir. Inom den kliniska medicinen är ett godkännande från etisk nämnd en förutsättning både för erhållande av Djurskydd forskningsanslag och för möjligheten att få ett arbete publicerat i seriösa vetenskapliga tidskrifter. För egen del skulle jag helst se att man i fråga om medicinsk forskning på försöksdjur använde de befintliga etiska nämnderna —- dock gärna förstärkta med veterinärmedicinsk expertis när det gäller djurförsök.
Herr talman! Om man har ett klart och önskat mål får man faktiskt lov att börja gå emot det, även om de första stegen blir besvärliga och det blir övergångssvårigheter. Man kan inte låta övergångssvårigheterna bestämma att man aldrig skall börja sträva mot ett mål. Och målet — som jag tror att Gunnar Biörck i Värmdö och jag är överens om =— är att vi skall ha så bra försöksdjur som möjligt så att vi skall kunna använda så få som möjligt. Det är ju alldeles uppenbart att har man dåliga försöksdjur så blir det också dåliga experiment. Man måste då göra många sådana och har magert utbyte av det hela. Det är detta som ligger bakom lagförslaget. Om det sedan vore ett fastslaget mål att alla djur skulle vara statligt uppfödda så skulle det målet ligga ännu mycket längre bort — det skulle vara fullständigt omöjligt att uppnå det målet inom rimlig tid. F. ö. är det ju så att den centrala etiska nämnd som är tillsatt har som en av sina uppgifter att just se över produktionen av försöksdjur, och den kommer naturligtvis att där ha ögonen öppna för alla de åtgärder som kan behövas för att vi skall få en så bra försöksdjursuppfödning som möjligt — ett mål som, jag upprepar det, vi alla är ense om.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i den här debatten — utskottsbetänkandet är ju trots allt enhälligt. Men Arne Andersson i Ljung uppfordrade mig till en replik när han sade att jag som f. d. jordbruksminister hade låtit hjärtat ta överhanden över hjärnan. Ja, jag vet inte — kanske borde vi, Arne Andersson, göra det litet oftare i politiska frågor, i synnerhet om slutresultatet blir så bra som jag vågar påstå att den här propositionen är. Om Arne Andersson under den här debatten lyssnat till Gunnar Biörck i Värmdö så skulle han dessutom ha funnit att moderaternas särskilda yttrande är ganska onödigt. Gunnar Biörck har ju förklarat att de etiska nämnderna fyller en funktion och att det inte finns någon anledning att ta bort den försöksverksamheten utan i stället att permanenta den. Jag delar inte den oro som Gunnar Biörck i Värmdö känner för att den här propositionen skulle innebära att man nu inte skulle kunna fortsätta en viktig forskning. Självfallet måste dispens kunna ges i sådana fall. Vad Arne Andersson i Ljung har sagt tycker jag är djupt orättvist mot alla 103 de människor som har gjort förarbetet till den här propositionen, som har suttit i utredningar, som har arbetat i lantbruksstyrelsen och i departementet.

Det är nu regeringens uppgift att se till att sammansättningen av de etiska nämnderna och centrala försöksdjursnämnden blir sådan att alla kommer att ha respekt för de bedömningar som görs. Jag yrkar, herr talman, bifall till jordbruksutskottets hemställan.

Herr talman! I motionen 1977/78:1626 anförs att enligt vattenlagen talan om ersättning och eventuella skadebegränsande åtgärder får anföras endast av dem som har ägandeoch nyttjanderätt till sådan fast egendom som skadas av vattenföretaget. Det innebär att fiskare som har erhållit länsstyrelsens tillstånd att utsätta bottengarn på allmänt vatten inte får ersättning för åtgärder vidtagna enligt vattenlagen, om dessa påverkar hans fiskemöjligheter. Yrkesfiskare med fast redskap kan således drabbas av skada som följd av Motionärerna anser att i dessa ärenden, där betydande gruppintressen kan vara berörda, yrkesfiskets och fritidsfiskets organisationer bör tillerkännas talerätt. Vi reservanter i utskottet delar uppfattningen att hittillsvarande praxis i fråga om sakägarbegreppet i vattenmål inte gett fiskets organisationer tillfredsställande möjligheter att hävda sina intressen i åsyftade sammanhang. Vi menar att yrkesfiskare kan drabbas av skada och inkomstbort fall till följd av vattenföretag utan att vara sakägare i målet. Enligt vår mening talar rättviseskälen för att sådana yrkesfiskare får möjlighet att föra talan i vattenmål. Vi anser att det i vattenmål i allt större utsträckning blir fråga om att väga vattenföretagets intressen gentemot de skador som det förorsakar fisket när det gäller tillåtlighetsprövningen. Av den anledningen ser vi det som naturligt att såväl yrkesfiskets som fritidsfiskets organisationer erhåller talerätt vid tillåtlighetsprövningen enligt vattenlagen. Därför bör denna fråga beaktas av regeringen i samband med den pågående beredningen av ny vattenlag. Vi föreslår därför att riksdagen uttalar denna mening och ger den regeringen till känna. Majoriteten i utskottet anser tydligen att hittillsvarande praxis såvitt avser sakägarbegreppet i vattenmål har varit tillfredsställande. Man har därför ingen mening i denna fråga utan sätter sin tillit till att eventuella brister i detta avseende kommer att rättas till av regeringen i beredningen av den nya vattenlagen. Det är både förvånande och beklagligt att inte utskottsmajoriteten har velat ta ställning för den grupp fiskare som har små eller inga möjligheter att hävda sina intressen genom att de inte får föra talan i vattenmål. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad vid jordbruksutskottets betänkande nr 6.

Herr talman! Enligt vattenlagen får endast den föra talan om ersättning och eventuella skadebegränsande åtgärder som har ägandeeller nyttjanderätt till sådan fast egendom som skadas av vattenföretaget. Detta kan naturligtvis vara besvärande, i synnerhet för fiskare som inte är anslutna till facklig organisation. I vattenrättslig praxis har man emellertid varit liberal i fråga om enskildas och organisationers möjligheter att oberoende av fastighetsanknytning framföra sina synpunkter vid tillståndsprövningen. Det är också endast i undantagsfall man förvägrat fiskets fackliga organisationer att föra talan i vattenmål som berört organisationens medlemmar. Med tanke på den respekt man har för och det värde man sätter på de fackliga organisationernas meningsyttringar i dagens Sverige är det knappast troligt att den praxis som varit rådande skulle förändras så att fiskets organisationer fick uppenbara svårigheter att uppträda som sakägare för sina medlemmar. Ett utökat sakägarbegrepp kan också medföra att yrkesfiskets speciella problem kommer bort i en situation där även andra grupper med stöd av förändringen kommer in i bilden. 105 Utskottet säger i sitt betänkande att om den vidare prövningen av vattenlagsutredningens förslag skulle ge vid handen att det finns utrymme för förbättringar i angivet hänseende, vill utskottet självfallet inte motsätta sig att frågan ägnas fortsatt uppmärksamhet. Utskottet förutsätter också att frågan om sakägarbegreppet kommer att behandlas med särskild omsorg av regeringen, framför allt när det gäller vattenmål som berör yrkesfiskare som fiskar på allmänt eller arrenderat vatten och där fiskarens intressen inte tillgodoses genom förmedling av vattenägaren eller annan sakägare. Jag tror inte det råder någon större meningsskiljaktighet mellan motionären och utskottet.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
Herr talman! Jag konstaterar bara det märkliga i att Rune Johnsson medger att det kan vara besvärande att inte organisationerna har möjlighet att föra talan i det här sammanhanget. Han hoppas därför att regeringen i beredningsarbetet med vattenlagen skall ta hänsyn till dessa frågor. Själv vill han inte medverka till att det garanteras att dessa frågor kommer under behandling i beredningen av den nya vattenlagen. Det är, herr talman, litet märkligt.
Herr talman! Jag har under rätt många år sysslat med olika vattenmål. Jag har i och för sig inte något emot en utökning av sakägarbegreppet, om det kan avgränsas till att enbart gälla yrkesfisket. När nu inte detta är möjligt tycker jag att man i avbidan på ett kommande regeringsförslag om en reviderad vattenlag inte nu behöver företa någon speciell åtgärd från riksdagens sida. Jag anser att utskottets skrivning väl täcker den mening som jag tidigare har förfäktat.
Herr talman! Jag tycker inte att detta förtydligar någonting. Det är ju inte fråga om ett slutgiltigt ställningstagande, utan det är fråga om att få denna sak med i den beredning som skall ske inom regeringen. Därför tycker jag att det är märkligt att en fiskets företrädare, vilket Rune Johnsson ändå är, inte slår vakt om möjligheten att värna om bl.a. de yrkesfiskare som ingår i den krets som här kan bli drabbade av nuvarande förhållanden.
Herr talman! Jag kan å min sida inte förstå Sven Lindbergs oro i denna fråga. Utskottet förutsätter ju ”att frågan om sakägarebegreppet kommer att behandlas med särskild omsorg av regeringen framför allt när det gäller vattenmål som berör yrkesfiskare som fiskar på allmänt eller arrenderat vatten och där fiskarens intressen inte tillgodoses genom förmedling av vattenägaren eller annan sakägare”. Det är ju i alla fall den gruppen som kan lida ekonomisk skada vid olika former av vattenföretag. Det var där som meningarna skilde sig i utskottet. Majoriteten stod helt på yrkesfiskets sida, medan motionärerna och reservanterna ville dra in flera andra grupper.

Herr talman! Det här ärendet gäller frågan om kapitaltillskott till Investeringsbanken, och det är bara den frågan som har behandlats i de tryckta handlingarna. Men ärendet borde också röra det som vpk-motionen tar upp, nämligen frågan vad de beviljade medlen egentligen skall användas till. Men detta har tydligen inte föranlett någon diskussion i utskottet. Ändå är det väl egentligen det som är den verkligt viktiga frågan. Om Investeringsbanken skall bli någonting annat än blott och bart ytterligare en bank som agerar precis som de privata bankerna, måste den föra en annan politik än de banker som står under storfinansens välde. Om man vill se investeringsverksamhet på det kvalitativa sättet måste man ställa frågorna: Var vill man att det nya skall inträffa i det svenska näringslivet? Vilka industriella utvecklingslinjer vill man befrämja? Vad är det som skall produceras? Vilken sorts ekonomisk organisation skall vi ha och i vilken sorts samhälle skall vi leva i framtiden? Vilka mänskliga behov skall produktionen tillgodose? Skall den tillgodose några mänskliga behov över huvud taget? Eller skall den bara tillgodose ett litet fåtal kapitalägares vinstintressen? Det är så man måste ställa frågorna. Att den borgerliga majoriteten i utskott och kammare inte ställer frågorna på det sättet är inte ägnat att förvåna. Från borgerlig synpunkt har man naturligtvis inget annat intresse än att se till att också Sveriges Investeringsbank ställer så mycket pengar som möjligt till förfogande för den typ av ekonomiskt system och den typ av strukturomvandling som storfinansen och det privata kapitalet här i landet vill genomföra. Det är ingenting märkligt, det är helt logiskt från borgerlig ståndpunkt. Men mer förvånande är ju att socialdemokraterna i utskottet och i kammaren tydligen inte för en sekund har frågat sig: Hur skall vi egentligen använda Sveriges Investeringsbank? Vad skall den vara ett redskap för? Den socialdemokratiska motionen liksom reservationen diskuterar detta problem bara i termerna att banken skall vara för en positiv investeringsutveckling, som man säger, Ja, det är naturligtvis bra, men vad skall denna positiva investeringsutveckling tjäna? Vad skall produceras? Vilken sorts utveckling skall den stimulera? Skall den över huvud taget grundas på någon självständig politisk bedömning av vilka utvecklingslinjer som skall främjas eller skall man bara tacka och ta emot och stödja de utvecklingslinjer, den typ av strukturomvandling som privatkapitalet vill ha? Nr 38 Tystnaden på den socialdemokratiska sidan tyder ju klart på att man över Onsdagen den huvud taget inte tänkt på något alternativ, utan man har bara tänkt så här: Låt 22 november 1978 OSS Ösa så mycket pengar som möjligt i den typ av strukturomvandling som BLY S(KEpICer Vill her Kapitaltillskott till Herr talman! Vi har i det här landet sedan flera år en svårartad Sveriges Investekonjunkturkris, en konjunkturkris som sammanfaller med en sedan lång tid ringsbank AB tillbaka pågående strukturell kris i ekonomin. Denna dubbla kris vållar ökad arbetslöshet och ökad utslagning. Då måste frågan ställas: Vilken sorts investeringsoch strukturpolitik är utifrån denna bakgrund i den samlade arbetarrörelsens intresse, i folkflertalets intresse? Är det att ställa upp på samma typ av utveckling som de stora industribolagen och storfinansen vill ha? Är det att inge folkflertalet i det här landet den föreställningen att ställer vi bara upp för storfinansen så får vi det bra. Vad som är bra för storfinansen skall också vara bra för arbetarna. Det måste ju uppenbarligen bli konsekvensen av det resonemang som SAP representanterna här för. Är det verkligen Sveriges Investeringsbanks, dvs. en statlig banks, uppgift att låna ut stora penningbelopp till privatföretag, som excellerar i massutförsel av kapital, som för en politik som drar arbetstillfällen ur landet? Är det detta vi skall hjälpa dem med? Skall vi hjälpa dem att stoppa en massa pengar i verksamheter, där ett av de främsta målen är att slå ut ännu fler arbetare, rationalisera bort ännu fler? För det blir ju följden om man skall gå i den nuvarande strukturomvandlingens riktning. Är det verkligen så att vi skall stimulera till ytterligare skärpning av det redan extremt höga exportberoendet? Vi menar att detta verkligen är en fråga som en samlad arbetarrörelse borde ställa sig. Har vi verkligen inget politiskt eller ideologiskt alternativ till borgerlighetens och storfinansens strukturomvandling sådan de vill ha den? Då är det illa ställt med den svenska arbetarrörelsens motståndskraft mot det borgerliga samhället och storfinansen. Från vpk har vi medvetet och polemiskt velat ställa frågan om inriktningen av strukturomvandlingen, om den sorts ekonomiska utveckling som vi menar att den statliga politiken och den statliga investeringsbanken bör främja. Vi menar att den bör vara en helt annan än den typ av strukturomvandling som har lett till denna ökande utslagning och arbetslöshet, till den ökande rovdriften, till den ökande ensidigheten i produktionen, till det kortsiktiga profitoch vinsttänkande, som hela tiden har karaktäriserat den ekonomiska utvecklingen här i landet och som lett oss fram till denna kris. Den är en av de faktorer som har vållat denna kris. Från vpk:s sida skulle vi vilja se Sveriges Investeringsbank infogad i ett helt annat och nytt sammanhang. Vi skulle vilja se den föra en kamp mot arbetslösheten, vi skulle önska att den som en av sina stöttepelare hade ett omfattande och långsiktigt statligt industriprogram till förmån för en industriell och strukturell förnyelse av den svenska ekonomin i helt annan riktning och efter helt andra linjer än dem som storfinansen vill följa. Vi menar att det borde vara Sveriges Investeringsbanks uppgift att ställa 111 upp på den utvecklingslinjen och inte på storfinansens. Storfinansens utvecklingslinje är ingenting som statliga pengar, skattebetalarnas pengar, skall stimulera. Det finns för mycket tung rovdriftsindustri här i landet, det finns för mycket industri som arbetar för kortsiktiga och profitbetonade mål. Det behövs mycket mera av lätt förädlingsindustri som med små, begränsade mängder av råvaruintag och energitillförsel kan skapa maximalt med jobb. Det behövs en allmän, kraftig och snabb höjning av förädlingsgraden i den svenska ekonomin, och det är någonting som de privata intressena under många decennier har försummat. Ett statligt medvetet, långsiktigt och planmässigt industriprogram skulle kunna användas för att bygga upp just den typ av nya industrier som befrämjar de riktlinjer i den svenska ekonomin som jag nämnde.

Endast staten har resurser att organisera ett stort program för förnyelse av den svenska industrin. Endast staten och andra samhälleliga institutioner besitter den nödvändiga organisatoriska kapaciteten för att angripa de stora bristområden som finns i samhället, exempelvis inom trafiksektorn, inom viktiga sociala sektorer, på miljöpolitikens och miljöteknikens områden. Överallt på dessa områden behöver vi stora investeringsbelopp för att ersätta förslitna, försummade och dåliga industrianläggningar med nya och modernare, mera miljövänliga arbetsplatser för de arbetande. Vi har också en oerhörd underförsörjning när det gäller viktiga sociala utbyggnadsområden, som har fått sacka efter under krisen därför att speciellt kommunernas ekonomi har försämrats. Där krävs omfattande utbyggnader, och dessa utbyggnader kommer ju då att bli av en art, som kan bilda marknad för nya typer av industriprodukter, nya typer av teknik, och det är dessa typer av produkter och teknik som vi i första hand borde befrämja. Det är för att skapa den typen av produktion som man bl.a. borde investera i industrin. Men det är inte den utvecklingen som storfinansen tänker sig. Den har sina varor som den vill producera, sådana som ger högre profit men som sämre täcker mänskliga behov. Om man fogar in Sveriges Investeringsbanks politik i ett kvalitativt sett annat perspektiv, så får man också en utveckling här i landet som bättre tjänar de arbetandes intressen. Enligt vad jag förstår är en av bristerna i socialdemokraternas resonemang i denna fråga att de inte ser att kapitalets intressen fordrar en typ av strukturomvandling, folkflertalets och de arbetande människornas intressen fordrar en helt annan. De är sins emellan inte förenliga. Det största misstag en arbetarrörelse kan göra, politiskt och ideologiskt, är när den säger: Bara det går bra för kapitalisterna går det också bra för arbetarna. I vpk har vi inga sådana illusioner. Vi vet att de arbetandes intressen kräver en helt annan industripolitik, en helt annan typ av omvandling och en helt annan aktivitet från samhälleliga institutioners sida — både kvantitativt och kvalitativt — än vad storfinansens intressen gör. Vi menar inte att Sveriges Investeringsbank som hittills varit fallet skall ha som en huvuduppgift att ställa upp för storfinansens katastrofala typ av strukturomvandling. Därför har vi ställt det villkoret i den motion vi avlämnat att för att riksdagen skall ge Investeringsbanken ökade resurser skall garanti lämnas att de används på ett sätt som är i det arbetande folkets, i flertalets intressen. I annat fall tycker vi inte att Sveriges Investeringsbank har särskilt stort existensberättigande, för då fyller ju Skandinaviska Enskilda Banken precis samma uppgift. Då är det nästan hederligare att denna bank får göra det, för då vet man åtminstone vad det är fråga om. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till vpk-motionen i ärendet.

Hen talman! Jag tror att Jörn Svensson har fel när han säger att Skandinaviska Enskilda Banken fyller samma behov som Investeringsbanken när det gäller att tillgodose kapitalbehovet, men jag skall återkomma till det senare i mitt inlägg. Hugo Bengtsson sade att det här är sista gången vi diskuterar Investeringsbanken. Det är det väl inte — vi återkommer ju till frågan nästa år — men det är säkert sista gången i år. Vi som står bakom utskottsmajoritetens skrivning är ense med reservanterna om att det är viktigt att Investeringsbanken får ett sådant kapitaltillskott som banken behöver för sin viktiga verksamhet, och Hugo Bengtsson har här redogjort för de uppgifter banken har, nämligen att ställa riskvilligt kapital till förfogande för olika projekt. Banken har en betydelsefull roll att spela när det gäller att bidra till finansiering av investeringar inom näringslivet som inriktas på rationalisering, strukturanpassning och utveckling samt att medverka vid finansiering av svensk export. Men på den punkten finns också — vilket vi fattade beslut om i våras — exportkreditnämndens möjligheter att gå in på olika sätt. Riksdagen har ju fattat ett beslut om att ställa 40 miljarder kronor till exportkreditnämndens förfogande. Det finns alltså väl tilltagna anslag. Men jag vill hävda att vår grundinställning är densamma som reservanternas. Vi anser det viktigt att Investeringsbanken har tillräckligt med resurser. Vad är det då som skiljer utskottsmajoriteten och reservanterna åt? Bl. a. anser vi att kapitaltillskottet på 300 milj.kr. för teckning av aktier i Sveriges Investeringsbank är tillräckligt, men reservanterna anser inte det. Banken får ju med det tillskottet en betydande förstärkning av sin utlåningskapacitet samtidigt som banken får en ökning av den statliga garantin från 4 till 5 miljarder kronor. Denna statsgaranti är av utomordentlig betydelse och den är väsentlig för att banken skall erhålla fördelaktiga villkor i sin utländska upplåning. Vi anser alltså att det tillskott som banken nu får är till fyllest för dess verksamhet. Hugo Bengtsson tog upp frågan om bankens framtida verksamhet. Jag kan då nämna att man i kapitalberedningens huvudbetänkande, Kapitalmarknaden i svensk ekonomi, behandlade Investeringsbankens verksamhet i ett särskilt avsnitt. Detta betänkande har remissbehandlats och bereds nu inom regeringskansliet. Och i den nu föreliggande propositionen uttalas att Investeringsbankens framtida roll kommer att tas upp vid behandlingen av kapitalmarknadsutredningens förslag och i samband med en kommande näringspolitisk proposition, som vi förväntar oss skall läggas fram under mars månad nästa år. Därför anser vi att det nu föreslagna kapitaltillskottet på 300 milj.kr. och ökningen av statsgarantin med 1 miljard kronor är tillräckliga för att banken skall kunna klara sina uppgifter. Jag vill återigen understryka, att banken har en viktig roll när det gäller att se till att den svenska industrin får riskvilligt kapital vid sin upplåning. Vi skiljer oss inte på något sätt i det avseendet. Vad som skiljer våra uppfattningar är att man från socialdemokratiskt håll vill att banken skall få 200 miljoner till. I utskottsbetänkandet behandlas också vpk:s motion 1978/79:17, och Jörn Svensson var uppe och talade om den. Där ställer man upp särskilda villkor för att man skall godkänna det kapitaltillskott som Investeringsbanken nu skall få. Från vpk vill man alltså att bankens verksamhet framdeles skall inriktas på ett industriprogram, vars innebörd man i motionen anger mycket summariskt. Såvitt jag förstår får man gå tillbaka till vpk:s partimotion 1977/ 78:867 för att vaska fram vad vpk menar. Jörn Svensson har redogjort för vad han anser att man skall satsa på, och det är ett samhälleligt industriprogram. Man får då se på punkterna i partimotionen 867 för att klara ut detta. Vissa delar behandlade vi redan i våras i riksdagen i samband med den näringspolitiska debatten. Det gällde i första hand dels satsning på ökad förädlingsgrad inom landet, dels att vpk ville avskärma Sverige — vi skall leva ett tämligen eget liv utan att vara så beroende av export. Vi skall inte exportera så mycket av våra energioch resursslukande råvaror och halvfabrikat. Den trenden ville man alltså bryta. Vi sade i våras att vi måste öka förädlingsgraden, och vi har samma uppfattning nu. Vi har också samma uppfattning vad gäller klok resursoch energihushållning — där råder inga delade meningar. Utskottet var också i våras, när vi diskuterade näringspolitiken, enigt om detta. Vad vi däremot inte är överens om är en hel del andra punkter i vpk:s industripolitiska program. Under punkten 3 på programmet i vpk-motionen säger man: 3. Statliga industrier. Dessa skall bilda en bas för ekonomisk utveckling av de regioner till vilka de lokaliseras. De behöver inte nödvändigtvis alltid vara stora enheter. Deras produktion bör inriktas på avancerade maskiner och Men pågår inte sådant här, Jörn Svensson? Jo, det är just det som pågår i Sverige. Visst inriktar man sig på avancerade maskiner. Men nu vill inte Jörn Svensson att man skall inrikta sig på avancerade maskiner, som t.ex. robotar som tar bort besvärande och tungt arbete. Men jag förmodar att sådana maskiner skall få finnas. Komfortabla bostäder är väl ingen emot, eller system för att minimera monotont och hälsofarligt tungt arbete. Ett förbehåll för att vpk skall kunna vara med och stötta propositionens förslag är det man säger vidare i det industripolitiska programmet i motionen: ”För att kunna genomföras kräver industriplanen: 4. Samhällsfonder under lönarbetarkontroll. Dessa fonder bör byggas upp dels genom en skärpt beskattning av bolagsvinster och stora förmögenheter m.m., dels genom ett årligt överförande av en viss del av aktiekapitalet i de kapitalistiska bolagen. Fonderna skall kunna användas för insatser i de existerande företagen men också utgöra en grund för genomförandet av industriplanen. Detta kräver också: Det är alltså väsentliga krav som vpk vill ha tillgodosedda för att kunna biträda propositionens förslag om att Investeringsbanken skall få 300 miljoner för att stötta upp basindustrier. Dessa är enligt Jörn Svensson privatkapitalistiska, och därför skall de inte ha något stöd. Det är tydligen lika bra att de får rasa ihop, så att vi får en högre grad av arbetslöshet än vi nu har — enligt Jörn Svensson. Men Investeringsbanken har varit med om att finansiera stora delar av stålindustrin, och det är ju rätt väsentligt att vi kan få en fungerande svensk stålindustri. Banken är också i många olika sammanhang inkopplad på finansiering av nya typer av teknik. Också inom Jörn Svenssons hemlän är banken involverad i stora projekt för att ta fram just den typ av teknik som här har efterlysts. Det är inte särskilt långt från Malmö till Arlöv, där man kan se på något av de olika system som Investeringsbanken varit med och satsat på, t.ex. ett containersystem, Blomatic, som används för att underlätta vid transporter — genom att sänka bakdelen på en lastvagn kan man köra in under en container och på det sättet lyfta upp denna på vagnen. Jag kan också nämna -— för att nu fortsätta att hålla mig inom Malmöområdet — att man satsar på ett nytt bromssystem. Även på jordbrukssidan satsas betydande belopp. Det är alltså inte bara stora kapitalistiska företag som får låna pengar för utvecklingsprojekt hos Investeringsbanken, utan det får också många små företag som har riskfyllda projekt. De krav som vpk framfört i det här sammanhanget har ingen velat ställa sig bakom av naturliga skäl. Om man löper linan ut och ser på konsekvenserna av det som framförts i vpk:s hemställan, så finner man att vi skulle behöva 115 genomföra en fullständig och total omstrukturering av svenskt näringsliv.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
Herr talman! Sven Anderssons i Örebro försvar är en aning oklart och dubbelbottnat. Bl. a. försöker han sidsteppa frågan genom att säga att vi redan har den utveckling som vpk anser det vara lämpligt att främja och som vi menar att Investeringsbanken skulle utgöra en byggsten i. Men har vi en sådan utveckling? Se på vad som hänt inom svenskt näringsliv under de senaste 10-15 åren och som skärpts under 1970-talet! På vilka industrier har man velat satsa statliga medel, för vilka har man velat ta risker? Man kan satsa på en utveckling som leder till ökat antal sysselsättningstillfällen inom industrin — det beror på vilka typer av industrier man satsar på. Svensk storfinans har emellertid inte satsat på de typer av industrier eller på en sådan utveckling som givit ökad sysselsättning. Vi vet ju alla, även Sven Andersson, att industrisysselsättningen har minskat i landet. Den totala mängden utbjudet arbete har också minskat sedan 1965, det är bara det att vi fått fler deltidsarbetande, så det ser ut att vara fler arbetstillfällen än det är. Man kan också satsa på en utveckling som innebär att man stimulerar till en omfattande kapitalutförsel och därmed drar arbetstillfällen ut ur landet. Det är vad storfinansen har gjort, och det är den utvecklingen som Sven Andersson vill att vi skall fortsätta att ställa upp på. Men vpk menar att den typen av kapitalflykt skall motarbetas. Det skall ställas som villkor att den inte skall förekomma, i alla händelser inte i den enorma utsträckning som nu sker. Kapitalflykten drar nämligen arbeten ut ur landet, och de pengarna skall satsas här hemma. Det jag beskrivit innebär två skilda utvecklingslinjer. Det är inte alls samma utveckling det är fråga om. Sven Andersson står för en utveckling som innebär att man tillåter kapitalflykt. Vi står för en utveckling som innebär att man motarbetar kapitalflykt. Man kan också stå för helt olika linjer när det gäller robotisering och rationalisering. Man kan stå för en typ av robotisering som ökar mekaniken och de själlösa momenten i arbetet. Det är den som storfinansen står för, men man kan också stå för en typ av automatisering som ökar arbetarens självständiga insats i produktionen. Det är vad vi eftersträvar, men det är inte den utvecklingen som har dominerat under storfinansens herravälde. Man kan också stå för en utveckling som innebär att arbetarinflytandet över strukturomvandlingen blir det dominerande, eller man kan välja en utveckling som innebär att storfinansens kortsiktiga vinstintresse kommer att styra strukturomvandlingen. Vi står för det förra, Sven Andersson för det senare. Däri ligger den stora principiella skillnaden.

Herr talman! Först en ursäkt till Hugo Bengtsson. Jag hörde tydligen fel, och det är riktigt att vi kommer att diskutera Investeringsbanken i vår också. Trots allt kommer banken med utskottsmajoritetens förslag att få ett kapitaltillskott på drygt 10,4 miljarder kronor. Det anser vi vara tillräckligt för bankens verksamhet fram till nästa budgetår. Det är mycket intressant att diskutera med Jörn Svensson. Vi har helt olika näringslivsfilosofier. Hans debatt gäller den här manipuleringsteorin, och han talar om hur vi människor blir manipulerade av storfinansen. Det ligger naturligtvis en hel del i det. Flertalet människor köper produkter som tillverkas av stora företag. Jag kan förstå att han tror att de ungdomar som köper transistorradioapparater, stereoanläggningar, kassettbandspelare, gitarrer eller affischer av idoler är manipulerade av storfinansen, lika väl som de som följer klädmodet. Men är det verkligen så att man i detta, som Jörn Svensson gör, kan se en ödesbestämd utveckling? Jag ifrågasätter det starkt. Vi har här i Sverige genom olika lagar dragit upp ramar för hur näringslivet skall arbeta. Den utveckling som vi haft har medfört att vi fått en hygglig levnadsstandard, som gjort att allt fler kan efterfråga konsumtionsartiklar, fritidsaktiviteter och samhällelig service. Att samtidigt sysselsättningen inom industrin har minskat är naturligtvis en av följderna av de olika rationaliseringar som gjorts. Men huvudsyftet med all rationalisering har självfallet inte varit att slå ut människor. Genom rationaliseringarna har människorna fått möjligheter att skapa annan efterfrågan, som gett sysselsättning — även på servicesidan. Jag tycker att det också bör tas med i bilden när man, som Jörn Svensson gör, diskuterar en framtida industriplan. Men Jörn Svensson har sin principiella uppfattning: staten skall äga produktionsmedlen, eftersom det endast är staten som har möjlighet att fullgöra de uppgifter inom näringslivet som vpk önskar. På den punkten har vi nog svårt att mötas. Kvarstår det faktum — och det vill jag understryka — att Investeringsbanken fyller ett väsentligt behov. Jörn Svensson skulle utan att blinka vilja sätta krokben för bankens möjligheter att trygga sysselsättningen inom massaindustrin och stålindustrin bara därför att utskottet inte gått på vpk:s linje i näringspolitiken. Det är följden av det hela. Om ni var tungan på vågen, skulle det bli betydande svårigheter för svensk industri att upprätthålla den nuvarande sysselsättningen.

Herr talman! Nu gör Sven Andersson i Örebro det verkligen alldeles för lätt för mig. Är det något som är lätt att påvisa så är det att de satsningar som man har förutsatt skall ske inom de tunga basnäringarna här i landet, såsom skogsindustrin och den tunga stålindustrin, och som Sven Andersson tydligen vill att en statlig bank skall ställa upp på, har vi själva här i riksdagen dragit upp riktlinjerna för. Den borgerliga majoriteten plus socialdemokratin har t.o.m. gett riktlinjer för hur dessa nyinvesteringar skall minska sysselsättningen. Det är ju tusentals jobb som skall bort i dessa tunga industrier. Det är den utvecklingen vi ifrågasätter. Vi menar att man med en kraftig höjning av förädlingsgraden får helt andra möjligheter att öka sysselsättningen i stället för att minska den. Det är ett exempel på hur man med olika typer av strukturomvandling kan uppnå rakt motsatta effekter. Vad Sven Andersson och hans parti hela tiden ställt upp på är en typ av strukturomvandling som ökar utslagningen och ökar skillnaden mellan A-laget och B laget bland de arbetande här i Sverige. En sådan strukturomvandling minskar Hugo Bengtsson säger att visst vill socialdemokratin satsa kapital för att det skall bli en ökad sysselsättning. Men, Hugo Bengtsson, borde inte vi inom arbetarrörelsen litet oftare och litet intensivare fråga oss: Vad skall vi satsa på och vilken sorts produktion skall vi bygga ut? Skall vi verkligen ställa upp på storfinansens strukturomvandling eller skall vi styra och kontrollera strukturomvandlingen i folkflertalets intresse? Det är det frågan gäller. Det skulle vara intressant att veta var Hugo Bengtsson står i den frågan, om han nu någonsin ställt sig den under sin politiska karriär. Det är möjligt att jag är en dålig pedagog, men jag skall med ett exempel försöka illustrera vad jag menar. Hugo Bengtsson kommer från samma valkrets som jag. Han kommer ifrån en varvsort — Landskrona. Han vet att Landskronavarvet skall utsättas för en mycket kraftig nedbantning som resultat av den kapitalistiska strukturomvandlingen. Han vet också att när det tidsperspektiv kommer som ligger bortom folkpartiregeringens senaste varvsproposition, dvs. bortom 1981, så finns det klara planer på att hela Öresundsvarvet skall läggas ned. Man skall ha kvar ett reducerat antal varv, och till de varven hör alltså inte Öresundsvarvet. Skall vi acceptera en sådan utveckling? Är det det vi skall ställa upp på, Hugo Bengtsson? Vore det inte bättre om vi satsade på en omfattande statlig utbyggnad av t.ex. den inrikes sjöfarten och den kollektiva trafiken? Vad skulle följden härav bli? Jo, följden skulle bli att varven inte lämnades åt den kapitalistiska marknaden. Med en statlig investeringspolitik skulle man faktiskt skapa en växande marknad för den typ av produkter som bl.a. varven så väl skulle kunna framställa. Det är skillnaden mellan att passivt finna sig i storfinansens strukturomvandling och att aktivt och styrande ingripa för att skapa förutsättningar för att förhindra fallissemang, nedläggningar och ökad arbetslöshet.
Herr talman! Jag gjorde det tydligen inte alldeles lätt för Jörn Svensson när han skulle påvisa hur utskottsmajoriteten och särskilt vi folkpartister genom dessa strukturella insatser hade medverkat till att göra människor arbetslösa. Jag medger gärna att många blivit friställda genom den strukturella omdaning som skett inom stålindustrin. Men vilket är det väsentliga, Jörn Svensson? Är det inte väsentligare att man kan behålla den avgjort större delen av de verksamma inom den branschen genom att denna över huvud taget får möjligheter att överleva? Jörn Svensson gör det verkligen lätt för sig när han säger att vi skall satsa på andra produkter men att det inte funnits något program och när han talar om den kapitalistiska stordriften och radar upp alla andra schabloner. Problemet har ju varit att i möjligaste mån säkerställa fortsatt drift och rädda sysselsättningen för de människor som är verksamma inom branschen. Men självfallet får man räkna med att många vid en omstrukturering får flytta på sig. Det kan givetvis medföra problem, som man får lösa genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 119 Det satsas trots allt väsentliga summor på att ta fram en ny teknik. Vi hade i våras en diskussion när vi tog STU-propositionen, där de principiella riktlinjerna för svensk forskning och utveckling på industriområdet drogs upp. Bl. a. när det gäller kollektivtrafiken, som Jörn Svensson tagit upp i dag, lade man upp ett femårsprogram. Självfallet måste man förutsätta att detta kommer att skapa sysselsättningstillfällen.

Herr talman! Bara två korta noteringar till några avslöjande formuleringar i Hugo Bengtssons senaste inlägg. För det första framskymtar i hans bild av svensk strukturomvandling ett drag av obönhörlighet: det går inte att göra någonting åt det här. Det menar vi är kapitulationspolitik. Även om man lever i en allmänt kapitalistisk struktur är det möjligt att med ett ökat antal styrmekanismer och aktiva ingripanden, stödda av den samlade arbetarrörelsen och med staten som politiskt redskap, skapa andra marknadsförhållanden, som jag här har försökt redogöra för när det gäller varven. Det är märkligt att Hugo Bengtsson aldrig här i kammaren har velat ställa upp när vi kommunister har drivit en diskussion om det. För det andra är det bra avslöjande när Hugo Bengtsson talar om ”vår svenska industri”. Det är inte ”vår” industri, Hugo Bengtsson, utan det är storfinansens industri till större delen i det här landet. Men vi skall hoppas — för det arbetande folkets skull — att det i framtiden skall bli vår industri.

Herr talman! Det är ju trösterikt att höra detta. Då kan man alltså hoppas på att socialdemokraterna här i kammaren ändrar sin hittillsvarande politik — för ni var ju med och hjälpte borgarna att rösta bort 4 000 jobb i handelsstålsindustrin, 8 000 jobb i specialstålsindustrin och åtskilliga tusen jobb i varvsindustrin. Ni har aldrig haft några alternativa yrkanden beträffande de delarna av de borgerliga industripolitiska propositionerna. Men det är glädjande om vi i framtiden kan samlas bakom krav av den typ som vpk i de här sammanhangen har framfört. Jag hälsar Hugo Bengtsson välkommen.

Herr talman! Volvo är Nordens största industrikoncern. Omsättningen var 1977 16,2 miljarder kronor. 44 000 personer sysselsätts av Volvo i Sverige vid 30 fabriker och hos 700 underleverantörer. Saab-Scania hade 1977 42 000 anställda, varav 35 000 i Sverige. Ändå är Volvo och Saab-Scania små bland världens biltillverkare. Tack vare ett skickligt utvecklingsarbete och ett djupt rotat kvalitetsmedvetande tillverkar Volvo och Saab-Scania var för sig världens bästa lastbilar, vill jag påstå. En gemensam marknadsföring skulle kunna göra det lilla Sverige till en jätte inom den snäva sektorn för stora lastbilar. Redan med nuvarande försäljning skulle Volvo och Saab-Scania tillsammans bli den näst störste på Europamarknaden. En lastbil innehåller mycket stål. Att förädla det svenska stålet så långt som det är möjligt är verkligen ett högst angeläget näringspolitiskt mål. Det är en höjning av förädlingsgraden, som Jörn Svensson talade för i anslutning till det föregående ärendet. För att man skall kunna utveckla både bilen och marknaden bör enligt den mening vi uttryckt i vår partimotion 1977/78:1640 staten gå in med riskvilligt kapital och genom ett utvecklingsbolag samordna tillgängliga resurser. Den linje som vi skisserat i vår partimotion skulle utan omställningsproblem ge de bästa möjligheterna att utveckla såväl de svenska lastbilarna som de svenska personbilarna. Det svenska samhället är i det här läget bättre betjänt av de åtgärder vi föreslagit än av ett förstatligande som föreslagits i motionen 1977/78:1985. För den motiveringen har vi reserverat oss i näringsutskottets betänkande 1978/79:10. Herr talman! Jag yrkar bifall till vår reservation.

Herr talman! Nationaliseringar och förstatliganden löser naturligtvis i sig inga industriproblem i ett kapitalistiskt marknadssamhälle som det svenska. En missuppfattning som är vida utbredd bland framför allt borgerliga ekonomer är att förstatliganden i de västeuropeiska marknadsekonomierna har betytt socialiseringar eller åtminstone risker för socialiseringar. Detta har framförts också i det här landet. Borgerliga företrädare har under den socialdemokratiska regeringens tid sagt att socialdemokraterna ville socialisera Sverige när samhället skulle ingripa. Det är en absurd tankegång när man ser på den industrioch näringspolitik som socialdemokratin fört i det här landet under de senaste 60 åren. Vi har motionerat om att samhället borde gå in och överta Volvokoncernen för att få inflytande och insyn. Då menar vi naturligtvis inte bara ett övertagande utan också att en aktiv politik skall bedrivas med hjälp av detta inflytande och denna insyn. Och det är någonting helt annat än ett övertagande av företaget så att säga på systemets villkor. Det finns internationella exempel här. Frankrike har under efterkrigstiden haft stora delar av bilindustrin förstatligad, men det har ju inte betytt någonting alls, varken investeringsmässigt eller arbetsmarknadsmässigt för de franska bilarbetarna eller det franska samhället i övrigt, eftersom det varit ett övertagande på kapitalets villkor. Det är inte det vi åsyftar. Det har talats mycket också här i Sverige under de senaste åren om ekonomisk demokrati och hur viktigt det är att skaffa sig inflytande och kontroll över investeringar och annat. Men så länge vi inte gör verklighet av de propåerna blir det naturligtvis inte något inflytande. Då får vi finna oss i att storföretag som Volvo utan vidare låter stora delar av sitt kapital vandra ut ur landet. I det här fallet gäller det Norge, ett grannland. Men Volvo har också etablerat sig och etablerar sig fortfarande i stor utsträckning på den internationella marknaden. Det senaste exemplet är den stora fabrik som företaget tänker bygga i Brasilien. Den frågan har jag diskuterat i annat sammanhang i den här kammaren. Det är självklart att stöttar man en stor fabrik för bussar och lastbilar i Brasilien så kommer det inte att främja sysselsättning och annat här hemma i Sverige. Men sådant agerande kommer vi naturligtvis att få se från Volvo och andra storföretag så länge vi inte har skaffat oss kontroll över deras kapitalrörelser och över deras investeringar. Det som är intressant vid ett aktivt samhällsövertagande är vilken produktionsinriktning man sedan låter den aktuella industrin gå in för. För den svenska bilindustrin, både Volvo och Saab — och det är Volvo som är aktuellt i det här sammanhanget — har produktionsinriktningen under de senaste decennierna gällt en utveckling mot allt större, dyrare, tyngre och alltmer bränsleslukande biltyper. Man har, som man säger på det privatekonomiska fikonspråket, vänt sig till nya segment av köpare, dvs. vänt sig till de attraktiva exportmarknaderna, framför allt USA, där man kan avyttra stora och dyra bilar. Naturligtvis har man samtidigt vänt sig från den inhemska marknaden, där vanliga löntagare numera har svårt att köpa de svenska bilarna därför att de är för dyra. De svenska segmenten passar inte Volvo, och därför har man satsat på utlandsmarknaden. Det har man naturligtvis gjort därför att den har varit attraktiv. Detta har gett företaget mera pengar, mera profit, men det har inte varit bra för det svenska samhället med en sådan produktionsinriktning. Kan det vara vettigt att ett stort bilföretag satsar på en sådan inriktning av sin produktion som den nuvarande, när vi vet att vi kanske inom några tiotal år kommer att få brist på fossila bränslen? Det borde i stället tala för att man skulle gå in för andra konstruktioner som var mer bränslesnåla eller kanske t.o.m. försöka få fram nya typer av bilar än de som tillverkas i dag. Det är som vanligt: man satsar ohämmat på en marknad så länge den ger profit. Vi kan jämföra med varven, som det har talats om förut här. Där har det sedan 1950-talet satsats utan hejd på tanktonnage, och vi har byggt upp en stor varvsindustri. Nu står vi där helt plötsligt, när det inte går att sälja dessa fartyg. Det borde stämma till eftertanke också när det gäller produktionsinriktningen inom bilindustrin. Utskottet säger i sin skrivning: ”Bilindustrin står inför en rad svåra problem. Konkurrensen inom branschen är hård, och internationellt finns en viss överkapacitet. De svenska företagen måste för att hävda sig vidareutveckla sina produkter, bl.a. för att anpassa dem till de nya bestämmelser rörande säkerhet, bränsleförbrukning och avgasutsläpp som nu införs i flera länder, t.ex. USA.

Vi har redan sett Japans inträde på bilmarknaden med nya, billiga modeller, som varken vi eller andra västeuropeiska biltillverkare kan konkurrera med. Sydkorea ligger i startgroparna med flera nya modeller, som man är beredd att dumpa marknaden med. Man håller låga priser, som man naturligtvis har åstadkommit genom att hänsynslöst utnyttja arbetskraften i sitt eget land. Riskerna är för stora för att avgörandet skall överlämnas till det privatekonomiska företaget på det sätt som man här vill. Det hjälper alltså inte att ge statligt stöd, som det sägs i både reservationen och utskottsbetänkandet, och sedan lita på att branschen skall klara av saken. Volvo har ju redan för några år sedan fått 100 milj.kr. av AP-fondsmedel. Var har man gjort av dem? På vad sätt har det varit nyttigt för Sverige, för svenska löntagare och för de anställda i Volvo att man fick de pengarna? Det behövs alltså inflytande och påverkan för att ge produktionen en förändrad, för hela samhället nyttig inriktning. Vi kommer antagligen att behöva bilar också i framtiden, men det är föga troligt att de kan komma att se ut som de gör i dag. Utskottet har nämnt att det kommer nya krav på rening, och jag har själv tagit upp risken för bränslebrist i framtiden; den kommer vi säkert att få se. Sådana omständigheter kommer med nödvändighet att driva fram andra konstruktioner, men då måste man satsa på sådana i dag. Det kommer aldrig ett privatekonomiskt företag att göra. Satsningar inom kollektivtrafik och varutransport kan också bli behövliga och nödvändiga. Genom ett samhälleligt övertagande borde man alltså kunna driva fram och få en bättre inriktning av produktionen. Men det kan inte överlämnas till AB Volvo ensamt, utan det måste till ett samhällsinflytande, en påverkan på produktionsinriktningen. Det kan bara ske om samhället övertar och aktivt driver dessa frågor. De får inte överlåtas till bilbranschen eller Volvo. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1985.
Herr talman! Oswald Söderqvist har i stora delar argumenterat för vår reservation. Den förutsätter nämligen att ett utvecklingsbolag för bilområdet bildas, och i det bolaget skall också Volvo och Saab-Scania ingå. Sedan tror jag att Oswald Söderqvists bedömning beträffande Volvos satsning på större och dyrare bilar inte är riktigt korrekt. Jag vill bara erinra om Volvo 66 och Volvo 343 som är småbilar och som uppenbarligen — inte minst när det gäller Volvo 343 — står sig bra på småbilsmarknaden i Europa.
Herr talman! Det är en viss skillnad på min argumentation och den som finns i den socialdemokratiska reservationen. Det kan nog vara bra att bilda utvecklingsbolag i samarbete med kapitalet — det har vi sett många socialdemokratiska exempel på. Men dessa har inte hittills lett till något reellt inflytande på vare sig företagens investeringar, kapitalplaceringar eller produktionsinriktning, utan man har ställt upp på kapitalets villkor. Det skulle också bli följden om man anammade skrivningarna i den socialdemokratiska reservationen. Beträffande biltyper är det alldeles klart, något som man också kan utläsa av bilbranschens egna skrivningar, att de riktar sig mot mer kapitalstarka köpare. Det finns nog delade meningar om huruvida de satsningar som har gjorts på mindre bilar har varit framgångsrika. Det är väl inte så säkert att Volvo, om företaget får fortsätta ensamt, kommer att satsa på något slags folkbilar. Det är nog i stället föga troligt. Man behöver kapitalstarka köpare och därför satsar man på de attraktiva exportmarknaderna så länge det går. Om det inte går blir det samhället och skattebetalarna som får sopa upp efter företaget. Det har vi hundratals exempel på sedan tidigare.

Herr talman! I näringsutskottets nu aktuella betänkande nr 10 behandlar utskottet vpk-förslag om nationalisering av bilindustrin. Efter att grundligt ha behandlat och gått igenom de olika argumenten och förslagen har utskottet enhälligt beslutat att avstyrka motionen. Den svenska bilindustrin är, som redan har framhållits i debatten, en ytterst väsentlig del i det svenska näringslivet. Den har också expanderat mycket kraftigt under 1960 och 1970-talen. Följande siffror illustrerar denna industris utomordentliga betydelse: Volvo och Saab-Scania sysselsätter ca 80 000 personer i Sverige. Det innebär 7 96 av hela industrisysselsättningen. Dessutom är många orter helt beroende av dessa bilföretags produktion och verksamhet, inte minst via de många och i och för sig mycket betydelsefulla underleverantörerna. Särskilt stor betydelse har dessa på en rad mindre orter. Dessutom svarar bilindustrin för 10 96 av den svenska exporten och tillför alltså vår statskassa mycket betydande valutainkomster. Som redan har omvittnats här i dag står den svenska bilbranschen inför utomordentligt stora problem. Hela den svenska industrin har f. ö. genomlidit omställningar och har att bekämpa svåra problem. Bilindustrins problem är inte bara en konjunkturföreteelse utan också en strukturell företeelse. Oswald Söderqvist var inne på detta, när han citerade en del ur utskottets betänkande, där det påpekades hur konkurrensen ständigt ökar på världsmarknaden och hur nya länder sådana som Sydkorea kommer in med konkurrenskraftiga och för andra biltillverkare rent ruinerande priser. Man kan vidare påpeka miljöutvecklingen samt kraven från miljöoch naturvännerna. Lagstiftningen skärps oavlåtligt på miljöområdet, vilket är fullständigt naturligt och välmotiverat. En liknande lagstiftning börjar aktualiseras även i andra länder. Detta gör att det kommer nya bestämmelser i nya lagar, vilket ställer stora krav på tekniska och finansiella resurser och på bilindustrins förmåga att lösa problemen relativt snart. Mot denna bakgrund måste alla samarbeta. Det är en genomgående syn som utskottet har på dessa problem. Det gäller de samhälleliga institutionerna, industrins folk och de fackliga organisationerna men naturligtvis i första hand de människor som arbetar i dessa företag, både företagsledningar och övriga sysselsatta. Alla måste samarbeta för att försöka lösa de oerhört svåra problemen. Man kan då konstatera, herr talman, att ett förstatligande, en nationalisering, av denna industri, ett överförande i samhällets ägo av Volvo och Saab Scania, inte löser några problem — framför allt inte de akuta problemen, vilket Oswald Söderqvist själv var inne på. Ett förstatligande måste nog — det håller jag gärna med honom om - för att få märkbara följder innefatta och förutsätta en ändring av hela det svenska samhällssystemet till ett helt annat samhällssystem med totalt övergivande av marknadsekonomin och med helt andra principer för samhällets skötsel i övrigt. Nu är det emellertid så, herr talman, att ca 95 96 av svenska folket oavlåtligt, val efter val, tillbakavisar en övergång till ett sådant samhällssystem. Därför blir alla sådana här förslag helt enkelt slag i luften, eftersom man inte löser något problem genom att förstatliga inom marknadsekonomins ram och inte heller genom att förändra hela det svenska samhällssystemet. Utskottet har också uppfattat vpk:s förslag i detta sammanhang såsom uttryck för en mer principiell inställning, som Oswald Söderqvist tidigare utförligt har motiverat. Den av socialdemokraterna presenterade reservationen är av samma slag som den reservation som avgavs vid behandlingen av detta ärende förra året. Den går ut på att man skall satsa pengar på att bilda ett statligt utvecklingsbolag. I detta bolag skulle Volvo och Saab-Scania ingå. Utskottet uttalade i fjol att det onekligen fanns goda skäl som talade för ökade statliga insatser för att stimulera bilindustrins forskningsoch utvecklingsverksamhet. Det anser utskottet även i år. Det är ett starkt argument för att man måste öka bilindustrins forskningsoch utvecklingsresurser. Över huvud taget står forskning och utveckling inom industrin i centrum i dag. Näringsliv och industri kommer inte att ha någon framtid i detta land, om vi inte kan öka forskningsoch utvecklingsinsatserna. Det gäller i särskilt hög grad just bilindustrin. I fjol ansåg utskottet att de pågående utredningarna borde få slutföras och att man skulle avvakta med beslut i frågan. Utskottet avstyrkte därför motionsyrkandet. Nu har den ena av dessa utredningar blivit klar, den utredning som bankdirektör Bert Lindström har gjort på förre industriministern Åslings uppdrag. I utskottsbetänkandet finns i koncentrat angivet vad Bert Lindström har föreslagit för olika metoder och insatser för ett icke konkurrerande långsiktigt produktionssamarbete mellan Volvo och Saab Scania. Det är välmotiverade punkter i förslaget. Ett grundligt utredningsarbete ligger bakom, och jag är övertygad om att de berörda bilföretagen kommer att ta förslaget ad notam och utveckla det vidare till förmån för en annan syn på samarbetet på forskningsoch utvecklingsområdet än vad man har haft hittills inom företagen. Också statens industriverk fick i uppdrag av förre industriministern Åsling att göra en utredning, som fortfarande pågår. Det är väsentliga punkter som industriverket har att utreda. Det är t.ex. frågor som rör marknadsoch konkurrensförhållandena inom biltillverkningen och inom bilhandeln. Det är vidare rationaliseringsoch automatiseringsfrågor, vilkas lösning naturligtvis är av avgörande betydelse för om branschen skall överleva och ha någon framtid. I utredningen skall även ingå underleverantörsfrågorna, som är av ytterst stor vikt och som jag varit inne på tidigare. Industriverkets utredning pågår som sagt, och det finns anledning att inta samma ställning till kravet i reservationen som vi hade i fjol, nämligen att riksdagen bör avvakta utredningen. Det kan tilläggas, herr talman, att en avgörande förutsättning för att socialdemokraternas förslag skall kunna genomföras och bör genomföras är att det finns ett aktivt intresse från företagen för att samordna sina resurser. Det har hittills inte framkommit något större intresse från det hållet. Snarare har det förmärkts ett svalt intresse. Men det är möjligt att intresset kan stegras, och jag håller inte för uteslutet att man så småningom kan komma fram till någonting i linje med det socialdemokratiska förslaget. Men i varje fall bör vi avvakta att industriverkets utredning blir slutförd. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka avslag på motionen och på reservationen och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är märkligt att höra utskottets talesman. Bengt Sjönell talar här om bilindustrin som en väsentlig del av det svenska näringslivet, hur den har expanderat, hur underleverantörer på många håll i landet är beroende av den, osv. Detta är också ganska omfattande beskrivet i utskottsbetänkandet. Men vad vill ni då göra med bilindustrin, när man ser svårigheterna framför sig? Det är alldeles klart att denna industri kommer att möta svårigheter, kanske inom fem å tio års tid. Hur och på vems villkor skall branschen stödjas och utvecklas? Det är ju detta som är det intressanta i sammanhanget. Skall det gå på samma sätt med bilindustrin som det gjorde med skogsindustrin, som på 1940 och 1950-talen tog ut stora vinster och lät många pappersmassefabriker m.m. slitas ut utan att man gjorde några investeringar? När det sedan inte var lönsamt längre, fick samhället sopa upp. Det finns exempel överallt i Sverige —-i Ådalen, i Värmland, i Dalsland och på andra ställen. Eller skall det göras likadant som med den svenska stålindustrin, som tog ut stora vinster på 1950 och 1960-talen och som ansågs vara så lysande och bra? Hur är det nu? Nu ropas det på statliga ingripanden. Staten får gå in och satsa pengar. Eller skall det göras likadant som med varven, som expanderade kraftigt på 1950-talet? Det skedde ohejdat, utan kontroll, utan tanke på att det kunde komma ett tillfälle då det inte längre skulle löna sig att tillverka fartyg. Är det så ni vill att det skall göras? Det är alldeles självklart att företagen kan man inte lita på i det här fallet. Bengt Sjönell säger: Lita på företagen. De kommer att vara med och vara intresserade av samarbete. I nästa andetag, efter några rader i sitt anförande, säger han att företagen inte har visat något aktivt intresse för att gå ihop och vara med om en samutveckling. Intresset har snarare varit svalt, sade Bengt Sjönell. Ja, det är klart. Företagen är inte intresserade av att utveckla ett samgående eller en produktionsinriktning som är bra för samhället. De vill producera det som är lönsamt för dem just nu, och sedan när det blir olönsamt, när profiten blir för låg, kommer de att vara aktivt intresserade. Då kommer de inte att ha något svalt intresse av att ta emot statens pengar. Men då är det för sent, för då har de redan plockat ut de vinster som stått att göra och med all säkerhet fört ut pengarna ur landet. Det behövs alltså ett aktivt ingripande, och det kan man bara göra om samhället går in och tar över i stället för att lita på företagens goda vilja. Vi vet av alltför många exempel vad den är värd.
Herr talman! Jag tycker att det är sorgligt och beklagligt att en så relativt ung människa som Oswald Söderqvist utmålar framtiden så fruktansvärt mörk och pessimistisk. Det förefaller som om han inte trodde att det fanns någon räddning alls för det här gamla landet. Vi har genomgått en svår konjunkturkris. Vi har haft oerhörda påfrestningar på vår industri och på vårt näringsliv över huvud taget. Men, herr talman, det är påfrestningar och svårigheter som ingalunda varit begränsade till vårt land eller till den västliga världen, utan de har i lika hög grad drabbat des.k. socialistiska länderna. Man befinner sig inte i någon paradisisk tillvaro bara därför att man har ett socialistiskt samhällssystem. Man undviker inte heller svårigheter för näringsliv och industri och man undviker inte ens inflationen därför att man har ett socialistiskt system. Men vare sig man lever i ett marknadsekonomiskt system och tror på det — något som 95 96 av det svenska folket gör — eller man lever i ett socialistiskt system måste man ändå ha en viss tro på framtiden. En sådan tycker jag att Oswald Söderqvist helt saknar. Vi kommer att klara de här svårigheterna, men det krävs ett utomordentligt stort arbete. Oswald Söderqvist frågar: Vad skall det bli i framtiden och vad skall ni göra? Efter de rationaliseringar och effektiviseringar som vi i god fart håller på att genomföra i alla våra olika branscher, kommer bilindustrin uppenbarligen att få bättre möjligheter att avsätta sina produkter och även att skapa fler sysselsättningstillfällen. Detta gäller även andra branscher. Men då gäller det att inte bara komma med ideologiska slagord, utan det gäller att göra konkreta, intensiva arbetsinsatser. Det är detta man satsar på i det här sammanhanget. Slutligen, herr talman! Det finns en faktor som jag tycker att Oswald Söderqvist och alla andra vpk-are som talar om välsignelserna i det socialistiska systemet glömmer bort. Det är en liten men ingalunda betydelselös faktor, nämligen att man måste sälja sina produkter. Tror verkligen Oswald Söderqvist att Volvos och Saab-Scanias anställda tekniker, ingenjörer eller verkstadsarbetare eller framför allt de anställda på marknadsföringsavdelningen kommer att bli effektivare och sälja fler produkter bara därför att de plötsligt förs upp på en statlig avlöningslista? Tror Oswald Söderqvist att de utländska kunderna, eller svenska kunder, med stor entusiasm plötsligt ändrar uppfattning och anser att den här bilen som tidigare varit för dyr att köpa, nu, när alla anställda är uppförda på en statlig avlöningslista, måste vara billigare och att man därför är tvungen att köpa den? Jag tror att det här ganska grundligt avslöjar den skenbild av möjligheterna i framtiden som man målar upp bara ett företag förstatligas. Det är inte fullt så enkelt, herr talman!
Herr talman! Det som Bengt Sjönell sade om min ungdomlighet får stå för hans egen räkning. Jag tror visst på framtiden, om man griper in i skeendena på ett aktivt sätt.

Man har med andra ord så småningom blivit tvungen att anamma de socialistiska idéerna, även om man haft mycket svårt att erkänna det. Så ligger det alltså till. Vad beträffar de socialistiska länderna är det naturligtvis alldeles klart att även de kan drabbas av strukturproblem och annat. Den stora skillnaden är trots allt att det där finns en planmässighet i produktionen, som vi saknar i vårt land där det är privatekonomiska företag som planerar. Dessa företag planerar inte samhälleligt utan för sina företag, och det är en förskräckligt stor skillnad. Sedan säger Bengt Sjönell att företagen måste kunna sälja sina produkter och att det inte hjälper att man förstatligar företagen, eftersom man inte får sälja bättre för det. Nej, självfallet, det har jag också sagt. Men ni får ju inte sälja p-odukterna nu heller. De svenska varven har inte kunnat sälja sina produkter — det är därför vi har en varvskris. De svenska stålverken kan inte sälja sina produkter — det är därför vi har en stålkris. Den svenska bilindustrin kommer inte att kunna sälja sina produkter om några år, åtminstone inte på personbilssidan, med samma profiter och vinster som den gör nu. Och då kommer vi att få en personbilskris i detta land. Det är alldeles självklart. Det skulle vara intressant om vi kunde träffas om tio år och se hur det är med den svenska personbilstillverkningen och försäljningen då, om den skall skötas på Volvos villkor, om man skall fortsätta den produktionsinriktning man har nu och tillverka samma komponenter som man gör nu. Bilföretagen kommer inte heller att få sälja, även om de är privatekonomiska. Det är där knuten ligger.